Herr talman! Det är en märklig teknik att man i debatten om sänkning av den allmänna pensionsåldern ställer förslagen att förbättra nu utgående förmåner mot varandra. Man låter dessa krav stå mot varandra i debatt efter debatt. Det spelar ingen roll om det gäller sänkning av den allmänna pensonsåldern eller förbättring av pensionstillskotten. De kraven står mot varandra, och därför faller de också tillsammans. Jag vill bara anmärka att det är en märklig argumentation, som inte är konsekvent. Jag har vidare i en tidigare debatt påstått att skrivelsen från Pensionärernas riksorganisation angående sänkning av pensionsåldern var ett beställningsarbete. Det kan hända att detta var för mycket sagt, men herr Fredriksson påtalade det i varje fall inte i den debatten, och jag trodde nu att det var ett faktum. Det är möjligt att jag har fel, men i så fall var det ju en märklig tillfällighet att skrivelsen råkade komma till socialförsäkringsutskottet vid den tidpunkt det gällde. Jag förnekar inte att det kan vara en tillfällighet, men den är ändå anmärkningsvärd. Sedan säger herr Fredriksson att finansieringen av pensionstillskotten skall ske via skatter och avgifter. Ja, det är precis vad vi föreslår, nämligen att de tidigare beslutade 3 procenten skall tas ut via skatter och att procentenheten upp till 4 procent skall finansieras via AP-fonderna. Man måste också vända sig emot vad som har anförts i utskottets skrivning både nu och tidigare, och jag menar att det nu är fråga om en upprepning från tidigare år när man säger att beloppen är väl avvägda i förhållande till behoven. Man skall veta att det är mycket små belopp det handlar om. Jag har relaterat tidigare att det kan handla om 14 kronor om dagen. Det kan handla om 21 kronor om dagen — hur som helst är det små belopp, och hur man kan tycka att de är väl avvägda är en gåta för mig. Beträffande folkpensionsavgiftens uttagande delar tydligen herr Fredriksson min uppfattning att den frågan borde behandlas i ett annat sammanhang, nämligen tillsammans med de andra skatteförslag som vänsterpartiet kommunisterna har ställt. Om man slopade taket för folkpensionsavgiftens uttagande och samtidigt slopade momsen på maten, skulle skärningspunkten — gränsen där man förlorar respektive vinner på de bägge reformerna — ligga väsentligt högre än de belopp som herr Fredriksson har nämnt och som också har nämnts i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Herr Fredriksson var litet oroad över att vårt förslag kanske skulle föranleda en litet långsammare fonduppbyggnad. Han talade om att man försvagar fonderna, och i och med det äventyrar man tydligen också ATP-systemet som sådant. Låt mig bara, herr talman, konstatera att fondernas storlek i och för sig — hur stora de än är — inte innebär någon trygghet för ATP-systemet, utan det är den produktion, den styrka och den effektivitet som finns i näringslivet, där fonderna är placerade, som är avgörande för ATP-systemets framtid. Men det är liksom en annan fråga.
Herr talman! Jag är glad för att herr Olsson i Stockholm tog tillbaka vad han sade om beställningsarbete beträffande skrivelsen från Pensionärernas riksorganisation. Han var litet förundrad över att jag inte dementerade det påståendet i den förra debatten vi hade. Jag fäste inte så stort avseende vid yttrandet då, men när det upprepas i kammaren måste jag givetvis lämna en dementi. Sedan innebär ju inte vårt ställningstagande att man spelar ut olika intressen mot varandra. Det innebär bara att man gör den prioritering som är nödvändig när man skall lägga fram förslag om vilka reformer som man först vill genomföra. Jag tror att det skulle vara lyckligt om de andra partierna gjorde på samma sätt. Man bör vara klart medveten om att våra ekonomiska resurser inte räcker till för att genomföra alltsammans på en Herr Olsson i Stockholm sade att det är fråga om mycket små belopp, och jag medger att för varje pensionär är det inte så stort belopp som det rör sig om. Men när vi har 1 033 000 folkpensionärer i landet, så innebär en mycket måttlig höjning ändå stora kostnader. Det är detta jag menar när jag säger att det här rör sig om mycket stora belopp. När det gäller fondernas utveckling vill jag säga att visst har vi goda fonder i dag, och jag vänder mig mot herr Ringabys påstående att dessa stora fonder inte skulle innebära en trygghet för pensionssystemet. Det måste de väl ändå realiter göra. Men vad vet vi om belastningen på fonderna i framtiden? Vi har ju gjort uttalanden om mycket kostnadskrävande reformer som är angelägna att genomföras. Kan det inte tänkas att dessa reformer kommer att belasta fonderna i ökad utsträckning? Vi vet egentligen inte hur utvecklingen kommer att bli i framtiden. Därför tycker jag, herr talman, att man inte skall ta så lättvindigt på de här problemen.

Herr talman! Varje uppmärksam läsare av riksdagstrycket bör ha lagt märke till att moderata samlingspartiets motioner och även den nu föreliggande reservationen i fråga om pensionstillskotten är väldigt hovsamt skrivna. Vi har undvikit hård polemik och undvikit att för vår del medverka till att debatten låses i prestigesynpunkter. Vi har bitter tidigare erfarenhet av att när politikerna träter så kan de som skulle behöva en förbättring av sin ekonomi få vänta, och vi har velat undvika att på det sättet låsa oss eller någon annan i en prestigebetonad synpunkt. Det är möjligt att vi har gått för långt i denna vänlighet. När herr Olsson i Stockholm säger sig inte kunna upptäcka att vi har något förslag om förbättring för folkpensionärerna utan bara ett tekniskt förslag om förändring av finansieringsmetoden i fråga om pensionstillskotten tycker jag att herr Olsson måste ha rätt stora anspråk på klarhet i uttrycket om han inte kan se vad det verkligen gäller.

Det är i första hand en fråga om förbättring för folkpensionärerna. Sedan drar herr Fredriksson upp den gamla intressanta frågan om vart pensionstillskotten egentligen hör. Om man skall fortsätta att vara hovsam, herr Fredriksson, har väl egentligen båda parter rätt när det gäller denna trots allt litet akademiska frågeställning. Man kan säga att för huvuddelen av de pensionärer som i dag uppbär pensionstillskott fungerar de som en utbyggnad av den överkompensation som från början byggdes in i ATP-systemet. Det är alltså helt enkelt pensioner som icke motsvaras av tidigare erlagda avgifter eller av någon intjänandetid inom pensionssystemet. Vi har sagt det förr och skall gärna upprepa det: När man en gång drog gränsen vid dem som var födda 1895 och tidigare och bestämde att de inte kunde komma med i det nya tilläggspensionssystemet var detta inte något principiellt ställningstagande utan ett praktiskt och ekonomiskt. Det var vad man den gången ansåg att systemet orkade med. Sedan har det visat sig att systemet är mycket starkare. Fonderna växer mycket snabbare än någon människa den gången drömde om, och vi har ansett — länge — att systemet tål den ytterligare belastning som en utvidgning av överkompensationen till ytterligare äldre grupper i befolkningen skulle innebära. Jag har svårt att inte se det som en utbyggnad just av ATP-systemet enligt riktlinjer som ingår i det systemet från början. Sedan kan vi säga att det finns andra grupper som ännu så länge bland pensionstillskottsmottagarna är i minoritet, som åtnjuter folkpension och pensionstillskott av andra skäl än att de var för gamla när ATP-systemet infördes, nämligen alla förtidspensionärer av olika slag. De kommer alltid att finnas kvar. Hur ATP-systemet än växer sig färdigt och starkt kommer det alltid att finnas sådana grupper. Vi trycker i årets partimotion från moderata samlingspartiet särskilt på att man måste observera att det även med ATP-systemet i full funktion kommer att finnas mycket stora grupper pensionärer för vilka folkpensionen är den enda eller helt dominerande pensionsformen. Det är därför angeläget att folkpensionerna inte tillåtes att släpa efter medan vi bygger ut ATP-systemet. Man kan säga att dessa grupper, som för all framtid kommer att vara beroende av folkpension och därtill utgående tillskott av olika slag, är folkpensionärer helt enkelt, och i den meningen hör folkpensionstillskotten hemma i folkpensioneringen. Jag tycker inte för egen del att detta egentligen spelar så stor roll utan att det mera är en praktisk fråga: Hur skall vi få råd att snabbare förbättra de här tillskotten? Alla reformer inom folkpensioneringen kostar väldigt mycket pengar. Det är helt enkelt så att allting blir mycket dyrt därför att det finns så många pensionärer. Jag tror inte att någon i kammaren drömmer om att vi inom överskådlig tid skall kunna besluta om radikala, väsentliga förbättringar helt finansierade ur statsbudgeten. Det kostar helt enkelt för mycket pengar. Men då finns alltså dessa för pensionsändamål avsedda medel som årligen flyter in till AP-fonderna. Även där kan vi ha olika meningar om vad medlen är avsedda för och vems de är. Ibland använder man den gamla klyschan ”det är löntagarnas pengar”, ibland använder man andra formuleringar. Men en sak borde vi kunna vara överens om: ATP-medlen är avsedda till pensioner och inte till någonting annat. Och det är uteslutande för pensionsändamål som vi från moderata samlingspartiet, nu med 2S5-procentigt instämmande från vänsterpartiet kommunisterna, vill disponera en del av de årligen inflytande ATP-medlen. Vi vill alltså inte röra vid fonderna. Vi anger som exempel någonstans i vår partimotion att knappast 10 procent av de under nästa budgetår nyinflytande ATP-avgifterna skulle behöva tas i anspråk för att man skulle kunna höja pensionstillskotten och finansiera hela tillskottet på det sätt som vi har föreslagit. Man kan alltså ur de avgifterna dels finansiera samtliga nu utgående tilläggspensioner enligt ATP-systemet, dels finansiera hela pensionstillskottet till folkpensionerna, dels ändå bygga upp AP-fonderna snabbare än man för tio år sedan tänkte sig. Det är med det utrymmet till förfogande som vi har tyckt att man kunde gå den vägen. Det bör också observeras att sam hällsekonomiskt — herr Fredriksson snuddade vid den frågan — måste detta förslag rimligen vara alldeles neutralt. Det är helt klart att om man använder omkring 1 miljard kronor av de inflytande ATP-avgifterna till att finansiera pensionstillskott som bör kunna göras större än de nuvarande minskar man därmed AP-fondernas utlåningskapacitet med lika mycket. Och eftersom den kapaciteten, som herr Ringaby framhöll, inte är för stor i den meningen att det ligger några oplacerade, outnyttjade pengar, får det naturligtvis återverkan på samhällsekonomin. Men man bör då lägga märke till att med vårt förslag att föra över hela finansieringen av pensionstillskotten till AP-fonderna minskar man statens upplåningsbehov med tämligen exakt lika stort belopp som det varmed man minskar AP-fondernas utlåningskapacitet, och så får man i alla fall en balans. AP-fondernas möjligheter att låna ut för bostadsbyggande, att låna ut till kommuner och industri kan rimligen inte minskas för att vi för över finansieringen av en förmån för vilken staten är huvudman från statsbudgeten till AP-fonderna. Vi vet att staten under nästa budgetår beräknas behöva låna i varje fall 5 000—6 000 miljoner kronor. Det är det behovet som minskas lika mycket som man ökar anspråken på AP-fonderna. Därför kan det förslaget rimligen inte vara särskilt äventyrligt från samhällsekonomisk balanssynpunkt.

Därnäst syftar det till att lätta trycket på statsbudgeten, som har svårt att bära några ökade utgifter just nu, och i stället flytta över en del av det trycket på ett system som har lättare än kanske något annat ekonomiskt system i samhället för närvarande att bära ökade anspråk, nämligen ATP-systemet — icke fonderna utan de varje år inflytande avgifterna. Vi har, som jag inledningsvis sade, för att inte låsa någon i prestigesynpunkter som skulle kunna fördröja en utbyggd och enligt min mening nödvändig form uttryckt oss hovsamt.

Med denna skrivning har alltså moderata samlingspartiet velat bolla över frågan till regeringen och göra det möjligt för den att utan att låsa sig i polemiska situationer fördomsfritt titta på saken och snabbt återkomma med ett förslag. Det är den tanken som ligger under såväl motionerna från moderata samlingspartiet som reservationen nr 2 till socialförsäkringsutskottets betänkande.

Herr talman! Herr Carlshamre säger att moderatreservationen är hovsam, och det är den sannerligen om man syftar till att ge några reella förbättringar till dagens folkpensionärer. Om man däremot tänker på AP-fonderna och deras storlek och utveckling är den inte särskilt hovsam. Herr Carlshamre tycker att vänsterpartiet kommunisternas förslag är en gåta. Men vad som är en gåta är, hur man i ena sammanhanget kan föreslå att ATP-avgiften för arbetsgivarna skall sänkas och i nästa sammanhang begära att ATP-avgiften eller AP-fonderna — vilket man nu vill — skall finansiera pensionstillskotten. Det är i och för sig inget fel, tycker jag — om ATP-avgiften skall finansiera pensionstillskotten — om man i samma sammanhang föreslår en ökning av avgiftens storlek. Herr Carlshamre betonar alltså hur hovsam moderatreservationen är och nämner att man i den också talar om en reell förbättring för folkpensionärerna. Det finns två meningar i reservationen där man talar om reella förbättringar för dagens folkpensionärer — och de meningarna kunde för resten mycket väl ha blivit en mening om det hade skrivits på ett annat sätt. Men det står att man skall förbättra folkpensionsförmånerna ”så långt det är möjligt”. Säg, herr Carlshamre, det parti eller den sammanslutning som är emot den satsen! Den är verkligen hovsamt hållen: man skall förbättra ”så långt det är möjligt”. Vad som är möjligt i moderata samlingspartiets mening är kanske en gåta. Jag noterar också att herr Carlshamre gärna vill knyta an till vänsterpartiet kommunisterna och det förslag som vi har iagt fram, nämligen att den utökade förbättringen, utöver den plan som är fastställd, skall tas via AP-fonderna. Jag vill dementera — och det kan i och för sig också gälla herr Fredriksson — att vi skulle ha någon som helt samhörighet med moderata samlingspartiet i det här sammanhanget. Vi tycker att med det statsfinansiella läge som råder skulle man kunna ekonomisera den fjärde procenten via AP-fonderna, men samtidigt har vi varit emot att man skall sänka avgiften i procent räknat, vilket har beslutats under höstriksdagen.
Herr talman! Moderaten herr Carlshamre uttryckte sig mycket moderat, och jag skall därför inte förlänga debatten mycket. Men när herr Carlshamre slog fast att medlen i AP-fonderna är avsedda att trygga pensionerna vill jag göra det tillägget att de är avsedda att trygga tilläggspensionerna. Jag tycker inte att man skall blanda in finansieringen av folkpensionerna i det sammanhanget. Jag håller fortfarande fast vid att folkpensionerna också i fortsättningen bör finansieras på samma sätt som hittills. Den ekonomiska neutralitet som herr Carlshamre talade om gäller i varje fall bara så länge man inte föreslår ökade förmåner för folkpensionärerna. När man i reservationen från moderaterna föreslår en plan för förstärkning av pensionstillskotten, får man givetvis räkna med ökade kostnader. Skall man ta även de pengarna ur fonderna måste det innebära en försvagning. Jag skulle ha hyst större respekt för förslaget, om man samtidigt hade åtminstone antytt att dessa ökade kostnader borde finansieras av skattemedel. Jag håller fortfarande fast vid att om man inte har råd att finansiera tillskotten genom allmänna medel och avgifter, så skall man inte ta pengar som är avsedda för andra ändamål. Det är nämligen löntagarnas pengar, och dessa pengar kommer minsann att behövas ändå.
Herr talman! Till herr Olsson i Stockholm och i någon mån till herr Fredriksson vill jag bara säga att det står uttryckligen i moderata samlingspartiets partimotion att frågan om pensionstillskottens storlek och finansiering kan ses i samband med bl.a. det framtida uttaget av ATP-avgifter. Jag tycker det är så självklart att det knappast behöver särskilt understrykas att avvägningen av avgifternas storlek naturligtvis måste bli beroende på vilka anspråk man ställer på dessa avgifter och vad de skall räcka till. Men den frågan är inte aktuell just nu. Om herr Olsson i Stockholm börjar räkna meningar i en reservationstext — hur många som handlar om det ena och om det andra — är det mycket enkelt, herr Olsson. Ett önskemål om förbättringar för de sämst ställda folkpensionärerna kan uttryckas väldigt kort och enkelt. Det är som en framträdande ledamot av denna kammare brukar uttrycka sig ibland en fråga om politisk vilja. För att uttrycka en sådan krävs inte alltid så många ord. Däremot är finansieringssystemen mycket komplicerade och kan stundom behöva en något utförligare presentation. Jag vill efter att ha lyssnat på herr Olsson beklaga att den presentationen inte gjordes något utförligare, för herr Olsson har uppenbarligen icke fattat ett ord av de många meningar som ändå står i reservationen.
Herr talman! Fattningsförmåga tror jag inte att vi skall diskutera på det sätt som herr Carlshamre gör. Jag har lyckats lära mig att det vanligtvis inte är fråga om skillnad i fattningsförmåga utan skillnad i uppfattning. Detta med pensionstillskotten och en förbättring av folkpensionärernas situation är en temporär lösning tills ATP-systemet är utbyggt. Då är det klart att det är märkligt att man kräver en långsiktig plan för att höja standarden för folkpensionärerna. Hur pass långsiktig skall den vara, och vad önskar man med den planen?

Av någon anledning väljer moderata samlingspartiet att säga att man vill ha en förbättring, men man vill inte vara med om ett konkret förslag, utan man kräver en långsiktig plan, vad det nu kan innebära med tanke på att detta ändå är en temporär lösning tills ATP-systemet kommit i full funktion.

Herr talman! Jag skall i denna fråga fatta mig utomordentligt kort. Jag konstaterar att det är positivt att Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare också deltar i och bedriver upplysningsverksamhet i jaktoch viltvårdsfrågor på sina möten och sammankomster. Som intresserad av de här frågorna noterar jag den upplysningen i motionen som betydelsefull. Men nu är det väl ändå litet märkligt att herr Wikner just i år har tagit upp såväl frågan om anslag till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare som huvudmannaskapet för jaktvårdskonsulenterna, eftersom vi i år från jaktmarksutredningen har att förvänta förslag i flera väsentliga jaktfrågor. Av det skälet finns det heller ingen anledning för mig att här argumentera för vare sig den ena eller den andra uppfattningen.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

Herr talman! Den fråga som vi nu behandlar är ju välkänd för de flesta av kammarens ledmöter och har behandlats här i riksdagen under många år. Varför återkommer då denna fråga varje år? Jag skall faktiskt försöka förklara den saken. Vi som tillhör Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare anser att vi är orättvist behandlade i förhållande till de jägare som är anslutna till Svenska jägareförbundet. Jag vill börja med att tala om att de pengar vårt förbund begär redan finns. Anslaget berör således inte budgeten. Alla jägare, oavsett vilket förbund de tillhör, betalar in jaktvårdsavgifter, som går till jaktvårdsfonden. Avgifterna uppgår till ca 8 miljoner kronor per år. Då denna fond bildas genom avgifter från Svenska jägareförbundets och Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägares medlemmar, borde båda förbunden få anslag för sin verksamhet ur jaktvårdsfonden. Det anser jag är helt logiskt. Vi bor i ett demokratiskt land, där vi myntat parollen Jämlikhet och rättvisa. Den borde också gälla vid den här frågans behandling. Båda förbundens huvudsyfte är att bedriva och verka för god jaktoch viltvård. Förbunden bedriver var för sig teoretisk och praktisk kursverksamhet i jaktfrågor av olika slag och vill fostra jägarna till goda jaktoch viltvårdare. Någon större skillnad i förbundens verksamhet finns inte. Det är när det gäller formerna för jaktens utövande som åsikterna går isär. Svenska jägareförbundet erhåller anslag ur jaktvårdsfonden, och Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare får inget anslag. Jag måste fråga: Anser riksdagens ledamöter att detta är rättvist? Jag är medveten om att utskottets talesman kommer med den gamla argumenteringen att det 1938 och 1951 har uppdragits till Svenska jägareförbundet att sköta jakten i vårt land. Jag vill omnämna att det har uppdragits åt naturvårdsverket att nu vara huvudman för jakten. De tjänster som Svenska jägareförbundet gör får förbundet anslag till. De tjänster som vårt förbund gör får vi inga pengar till. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägares medlemmar utför ett enormt ideellt arbete för jaktens främjande, vilket borde stimuleras. Till det jag tidigare nämnt arbetar även förbundet för att man inte skall ta jakträtten ifrån de små markägarna och dem som saknar jaktmark. Vi arbetar för att jägarna skall få arrendera jaktmarker till hyggliga priser, och vi är motståndare till ockerpriser. Vi beslutar i riksdagen om reformer av olika slag för att få bort orättvisorna i samhället. På en del områden har det kunnat ske i samförstånd med de övriga politiska partierna och på andra har det uppstått strid. Den fråga vi nu diskuterar är en fråga som skär rätt igenom partierna och som kan lösas i samförstånd. Därför hoppas jag att det nu är sista gången vi diskuterar det här anslaget, och jag vädjar till riksdagens ledamöter att alla, oavsett partifärg, stödjer min motion. Om Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare finge detta anslag, tror jag också det skulle bli ett bättre samarbete mellan de två förbunden. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare har uppmärksammats av olika myndigheter, och i likhet med Svenska jägareförbundet får vårt förbund fungera som remissorgan i jaktfrågor. Myndigheterna vill genom detta få en mera allsidig belysning av frågor som gäller jakten. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare lägger ned mycket arbete på dessa remissvar, och för detta erhåller förbundet ingen ersättning. Jag vet också att en del länsstyrelser har inkallat länsavdelningarnas styrelse för vårt förbund för att få synpunkter på jaktvårdsfrågor. Myndigheterna utnyttjar således båda förbunden när det gäller olika jaktfrågor, men då anslaget skall delas ut är det endast Svenska jägareförbundet som kommer i fråga. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare får arbeta ideellt i samma verksamhet. Jag måste upprepa den fråga som jag ställt tidigare: Anser ni som ledamöter av riksdagen att detta är rättvist när vi får fungera som remissorgan och i tid och otid får uttala oss i jaktfrågor även hos länsstyrelser och i departementet? Jag vill sedan omnämna att det finns pengar fonderade i jaktvårdsfonden, varför det anslag vårt förbund begär inte med ett enda öre inkräktar på det anslag som Svenska jägareförbundet erhåller. Det finns de som hänger upp sig på att vi har två jägarförbund. Ja, vi bor faktiskt i ett demokratiskt land, och då tycker jag att varje jägare skall ha en självklar rätt att välja den jägarorganisation han själv vill tillhöra. De jägare som tillhör vårt förbund anser att de får sina intressen bättre tillgodosedda inom det förbundet. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare har i likhet med Svenska jägareförbundet en egen tidning, Jakt och Jägare — Kring Lägerelden. Det jägarförbund jag tillhör vill framför allt organisera jägarna i en opolitisk organisation. Förbundet eftersträvar större rättvisa i jakträttsliga hänseenden, och vi vill främja en demokratisk utveckling på jaktens område. Vi vill att bolagens och kronans marker, som tillsammans utgör en stor del av landets skogsmarksareal, i större utsträckning än nu öppnas för dem som inte har mark och även för småbrukare och jordbruksarrendatorer. Vi vill främja humana jaktmetoder och förmå jägarna att ha förståelse och ansvar för viltet och naturvården. Utskottet anför att jaktmarksutredningen, om den så finner lämpligt, skall framlägga förslag i fråga om administrationen på jaktens område. Utskottet säger vidare att utredningen prövar spörsmål om jaktvårdsfonden. Jag trodde också att det förhöll sig på det sättet, men efter ett sammanträde med några personer, där vi diskuterade detta, har jag funnit att så inte är fallet; denna fråga kommer icke att behandlas av jaktmarksutredningen.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 Utskottet hemställer att motionen inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd; utskottet vill invänta jaktmarksutredningens förslag. För dagen får jag nöja mig med utskottets skrivning i denna fråga. Herr Andersson i Ljung tycker att det är märkligt att vi nu tar upp dessa frågor, eftersom de kommer att behandlas av jaktmarksutredningen. Det förslag som jag yrkar bifall till kommer inte att beröras av jaktmarksutredningen. Jag tycker att det är mer märkligt att herr Andersson inte tar reda på det, innan han går upp i denna talarstol och förvränger fakta.
Herr talman! Herr Wikner är en glad debattman. Det framgår av att hans avslutning var sådan att den lockade till diskussion. Jag skall dock inte göra honom den glädjen men vill korrigera honom på någon punkt. Herr Wikner talade t.ex. om att Jägarnas riksförbund använts såsom remissinstans och framhåller att detta borde vara ett fullgott skäl för att ge dem anslag. Jag talar inte om anslag eller inte, för den frågan kommer vi till i annat sammanhang. Men, herr Wikner, i de fall jag känner till har Jägarnas riksförbund bett att få vara remissinstans. Andra fall känner jag inte till. Det är möjligt att förbundet varit anlitat såsom remissorgan, men de fall, då förbundet bett att få vara remissorgan, kan i varje fall inte åberopas i denna diskussion, herr Wikner.
Herr talman! Det kan hända att herr Andersson i Ljung fått den upplysningen. Men jag vet att åtminstone länsstyrelsen i Jämtlands län har kallat Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägares länsavdelning till sig. Det är inte alls länge sedan representanter för vårt förbund var här i riksdagshuset och diskuterade vissa jaktfrågor med jordbruksdepartementet. Jag tror inte att förbundet springer och ber om att få delta såsom remissorgan, utan jag tror mera att myndigheterna vill inhämta synpunkter även från det andra förbundet. Det är inte märkligt, utan jag tycker det är rent logiskt att göra så.

Herr talman!

För mig spelar det egentligen ingen roll vad den organisationen heter. Det väsentliga är att ledningen av jaktvårdsarbetet bedrivs på ett riktigt och rimligt sätt. Väsentligt är också att man inte delar upp det arbetet på flera olika organisationer. Det skulle inte leda vare sig till att villebrådens antal blir rikare eller till att jaktmarkerna blir större. Jaktmarkernas storlek är helt beroende av den situation vi har i dag. Ett jaktvårdsarbete är givetvis nödvändigt, men det är egentligen inte den frågan vi diskuterar, utan ledningen av jaktvårdsarbetet. Riksdagen har beslutat att ledningen till dess nytt beslut fattats skall ligga i händerna på Svenska jägareförbundet. Att jag ändå ger mig upp i debatten beror framför allt på att det faktiskt hos många — även hos ledamöter av denna riksdag — tycks råda uppfattningen att det är fråga om någon sorts misshandel av en mindre organisation, som inte får anslag av de medel som tillförs jaktvårdsfonden. Det är emellertid inte fråga om detta, eftersom den typ av arbete som Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare utför också utförs av Svenska jägareförbundet och dess underorganisationer utan några som helst anslag.

Det som dessa kostnader läggs ner på kan varje jägare eller jägarorganisation ha samma nytta av, om de vill utnyttja t.ex. konsulenterna eller den viltbiologiska forskningens resultat. Det krävs inte att man tillhör en viss organisation för att få del av detta, utan det gäller ändamål som samhället har ansett det vara angeläget och nödvändigt att satsa pengar på. Det är klart att man får en del pengar för förbundets administration — det är 600 000 kronor — men man satsar av egna medel ca 280 000 kronor för administrationen. Man satsar vidare på tidningen. Herr Wikner tog upp den frågan, men förbundet har inte ett enda öre i anslag för tidningen, utan det satsar ca 2 miljoner av egna medel för sin tidning. Likadant är det när det gäller upplysningsverksamheten: man har ett litet anslag, men det väsentliga beloppet satsas också i det fallet av egna medel. Med andra ord: Ca 2,5 miljoner kronor satsar förbundet av egna medel för den verksamhet som kan jämställas med den verksamhet som Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare utför. Här är det inte fråga om någon mannamån, utan riksdagen har beslutat att i Svenska jägareförbundet lägga ledningen av jaktvårdsarbetet, och så länge det beslutet ligger fast, så länge är det inte rimligt att man skall börja dela på anslagen, vilket skulle kunna leda till att vi fick flera olika jägarorganisationer. Vi kunde därigenom få en organisationsform som t.ex. kunde jämföras med den vi har på studiesidan. Det är inte rimligt att på ett område som detta frammana och stimulera en sådan organisationsform. Vilken organisation som skall leda det här arbetet är en fråga som vi får ta upp till meningsfylld debatt när utredningen har framlagt sitt förslag. Enligt herr Wikner skulle utredningen inte syssla med detta, men det är alldeles fel. Det är givet att utredningen inte kommer att yttra sig över om Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare skall ha 200 000 kronor i anslag eller inte — sådana frågor ger man sig inte in på, eftersom de inte ingår i utredningens uppgift — men man kommer att framlägga ett förslag om organisationen av jaktvårdsarbetet; det har i alla fall de utredningsledamöter som jag har talat med verifierat. Sedan vill jag bara till herr Wikner säga att uppgiften att fostra människorna till goda jägare också är någonting som ligger helt vid sidan om detta uppdrag. Det kan man göra i vilken organisation som helst, och för en sådan verksamhet skall vi inte betala statliga medel. Vidare gör herr Wikner stor sak av att Jägarnas riksförbund lämnar remissvar i olika ärenden men ändå inte får några anslag för det. Bästa herr Wikner, jag sitter med i andra organisationer som är belastade med remissvar varenda dag, men aldrig har jag hört talas om att de får betalt för att lämna remissvar. Det är för mig någonting helt främmande att dra in en sådan sak i bilden. Till sist vill jag säga att landets jägare har funnit det rimligt och riktigt med en anslutning till Svenska jägareförbundet. Helt nyligen gjordes en drive för att värva medlemmar, vilken gav 23 000 eller ungefär dubbla medlemsantalet som Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare har. Detta är en sak som ligger vid sidan om och som man gör av eget intresse och av egna medel. Herr talman! Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess betänkande nr 5.

Herr talman! Herr Johansson i Holmgården tyckte att denna debatt var onödig. Men varför gick han då upp i talarstolen? Han hade ju kunnat stanna i bänken och bara yrkat bifall till utskottets förslag. Det hade varit mycket enkelt. Men ändå hade han så mycket att säga från denna talarstol — onödigt mycket, tycker jag. Han fortsatte sedan med historieskrivning. Det brukar inte jag göra, utan jag brukar alltid se framåt. Herr Johansson talar om att Svenska jägareförbundet fått bemyndigande att sköta jakten i riket. Det fick förbundet första gången 1938 och sedan 1951. Hur skulle vårt land ha sett ut, om vi hade byggt på så gamla förslag? Vi har fått lov att förändra oss, och det vill jag att vi skall göra även i denna fråga. Vi skall låta dem som verkligen sysslar med jakt få tillhöra vilket jägarförbund de vill, men för sina tjänster — vare sig det nu gäller remissyttranden eller något annat — skall de åtminstone stimuleras i det arbete de utför. Efter herr Johanssons i Holmgården inlägg här fann jag att Svenska jägareförbundet inte gjorde någonting som de får anslag till, de har kostat på så gott som allt själva. Vartill använder ni de ca 6 miljoner kronor som ni får i anslag? Tala då om vart de pengarna går? Det skulle vara intressant att få veta det. Herr Johansson talar sedan om jaktvårdskonsulenterna. Det är riktigt att de är kunniga och att de utför ett gott arbete, men de driver också en propaganda mot vårt jägarförbund, som jag tycker är osmaklig. De får således pengar från våra medlemmar till att utöva en sådan propaganda. Det kan inte vara riktigt att det får gå till på det viset. Har vi jaktvårdskonsulenter, bör de lyda under och vara avlönade av länsstyrelsen, så att båda jaktvårdsförbunden kan utnyttja dem.
Herr talman! Herr Wikner säger att vi måste förnya oss och inte tala om sådant som hände 1951. Det är just vad jag har sagt. Det kommer ett utredningsförslag, och detta måste väl — som jag hoppas — komma att innebära en förnyelse. Om denna förnyelse sedan innebär ett bifall till herr Wikners förslag eller inte lämnar vi därhän. Därefter måste jag ta upp det angrepp som riktades mot konsulenterna. Tyvärr har Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare inte intresserat sig för att använda den kapacitet som konsulterna besitter. Tvärtom har Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare på många håll — åtminstone i mitt eget län — satt i gång en hejdlös kritik direkt mot konsulenten som person. Då måste väl det vara rimligt att också få bemöta denna kritik. Herr Wikner påstår att jag inte har sagt vad vi använder pengarna till. Jag har sagt att den största delen av pengarna från jaktvårdsfonden, närmare 3 miljoner kronor, används till konsulentverksamheten. Till den viltbiologiska forskningen går närmare 700 000 kronor och till kostnaderna i samband med jaktkorten, som inte bara rör förbundets medlemmar utan alla jägare, går närmare 200 000 kronor. I mitt förra anförande sade jag också att med allt arbete med ledningen av jaktvården i länet följer en viss administration som kostar 627 000 kronor. Upplysningen kostar 111000 kronor. Det är dit pengarna har gått, och nu hoppas jag verkligen att herr Wikner vet det.
Herr talman! Det var ju bra att jag fick den upplysningen. Om jag inte hade fått den hade det kanske funnits ännu mera pengar till vårt jägarförbund. Men det är inte detta vi resonerar om och inte heller om jaktvårdskonsulenterna. Jag anser att de är kunniga på alla områden och gör ett bra jobb. Det är också därför jag i den andra motionen tar upp frågan om att de skall höra under länsstyrelsen så att även vi — det skriver jag om i motionen — kan få utnyttja deras kunnande på jaktens område. Den möjligheten har vi faktiskt inte i den utsträckning vi skulle önska. Det är det saken gäller. Även andra viktiga saker kommer jag att ta upp i en kommande motion vid ett senare tillfälle — om jag är kvar i kammaren då. Det är alltså anslaget vi diskuterar, och framför allt där anser vi oss orättvist behandlade. Det tror jag alla här i kammaren håller med oss om, fast de kanske har intagit sina positioner mot oss genom den ovederhäftiga kritik som många gånger har riktats mot vårt förbund från Svenska jägareförbundet. Jag anser att vi i den här frågan lika väl som i alla andra frågor skall föra en seriös debatt. Vi skall inte säga som en talare sade förra gången frågan diskuterades — det var herr Andersson i Ljung som poängterade detta — att han fått veta av en ledamot att när den här debatten börjar i riksdagen, blev han så illa berörd att han gick och stängde in sig i ett rum. Det tycker jag är att gå litet för långt. Frågan berör i alla fall 265 000 jägare, och räknar man med deras familjer blir siffran tredubblad. Jag tycker inte man skall föra en debatt som den herr Andersson i Ljung förde förra gången.
Herr talman! Svenska jägareförbundet känner sig inte illa behandlat därför att man av egna medel får satsa 2,5 miljoner kronor för sin verksamhet. Det är ju dess uppgift. Därtill kommer mer än 1 miljon kronor som de lokala organisationerna satsar. Inte har vi anledning att känna oss illa behandlade för den sakens skull.

Herr talman! Jag reagerar litet grand när man ganska ofta från Jägarnas riksförbund får höra — det står också att läsa i reservationen av herr Takman — att Jägarnas riksförbund är de smås förbund, alltså huvudsakligen består av ägare till mindre fastigheter och av medlemmar . med liten eller ingen mark alls. I motsats härtill skulle Svenska jägareförbundet vara ett förbund lett av storgodsägare, bolag, grevar och baroner, Detta är ingalunda med verkligheten överensstämmande, tvärtom. Svenska jägareförbundets medlemmar är, sett ur demokratisk synvinkel, ett tvärsnitt av hela svenska samhällets manliga befolkning. Förbundets medlemmar består till 99,9 procent av vad man helt enkelt kallar vanligt folk. Bara det att i Svenska jägareförbundet finns över 90 000 delägare i 1 480 jaktvårdsområden med över 6 miljoner hektar mark säger i och för sig att det här inte kan vara fråga om någon rikemansklubb. För att belysa demokratin i denna verkligt stora folkrörelse ber jag att få andraga Värmlands län som ett typiskt medellän i detta avseende. Dess jaktvårdsförbund består av 25 000 direktanslutna medlemmar. Av dessa är 15 850 fastighetsägare i 280 lokala organisationer. Fastighetsbeståndet har den typiskt svenska sammansättningen, med en stor majoritet av s.k. mindre och medelstora gårdar. Tittar man litet närmare på vilka yrken medlemmarna har, skall man finna att Jägareförbundet, eller i detta fall Värmlands jaktvårdsförbund, verkligen som jag sagt förut är en folkrörelse.

Kan man få ett bättre genomsnitt av samhället i dessa trakter? Slutligen, herr talman, vore det kanske också skäl att framhålla det faktum att Jägarnas riksförbund ett flertal gånger erbjudits att bli medlemmar i Svenska jägareförbundet och anslutas till de olika länsjaktvårdsförbunden och inom dessa föra sin talan och agera därefter. Man frågar sig onekligen vad Jägarnas riksförbund skall göra med sina begärda 200 000 kronor utöver vad Svenska jägareförbundet använder sina medel till. Skall de 200000 kronorna delvis gå till Jägarnas riksförbunds tidning, måste man fråga sig. I det sammanhanget vill jag, som också har berörts förut, nämna att Svenska jägareförbundets tidning, Svensk Jakt, helt bekostas av medlemsavgifter. Till denna tidning går inga allmänna medel. I stort torde ovedersägligen de medel som anslås till jakt — och då särskilt till viltvårdens fromma — komma till den bästa och effektivaste användningen i Svenska jägareförbundets regi. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det som den senaste talaren, herr Nisser, nämnde har ingenting med anslaget att göra. Frågan, om den eller den tillhör Svenska jägareförbundet, har jag aldrig tagit upp här, utan det är anslaget vi vill ha. Det är pengar vi vill ha för vår verksamhet. Sedan spelar det ingen roll om det är husmödrar eller andra som tillhör jägarförbunden.

Herr talman! Den här frågan har ju, som tidigare har påpekats, debatterats under flera år, och det är förmodligen svårt att komma med några nya argument som är av direkt avgörande betydelse för hur ledamöterna skall ta ställning i dag. Men jag hoppas ändå att frågan skall få ett positivt avgörande, dvs. ett avgörande som innebär bifall till motionen 511. Alla jägare betalar ju en avgift till jaktvårdsfonden. Sedan har landes jägare valt att organisera sig på olika sätt. Det är ju en fråga om organisationsfrihet, som bör ligga i allas intresse även i detta sammanhang, man värnar ju så ömt om organisationsfriheten i andra sammanhang så det måste väl gälla också nu. Min förhoppning är att landets alla jägare också kan erhålla stöd från jaktvårdsfonden — även jägare tillhörande Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare är ändock en nära nog landsomfattande organisation och bör redan av den anledningen inte vara diskvalificerad för bidrag ur jaktvårdsfonden. Utskottet har i år avstyrkt motionen med en mycket kort motivering.

Detta förbund bedriver ju en mycket värdefull verksamhet, inte minst genom kurser bland medlemmarna, till nytta för jaktoch viltvården. I rättvisans och jämlikhetens namn bör bidrag lämnas ur jaktvårdsfonden även till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Herr Johansson i Holmgården säger att riksdagen har överlämnat organisationen av jaktvårdsarbetet till Svenska jägareförbundet och att det skall förbli på det sättet tills riksdagen bestämmer annorlunda. Ja, men i dag kan vi ändra på detta beslut — om inte organisatoriskt så dock då det gäller anslagsfrågan — och föreskriva att också andra organisationer, som kanske inte får delta i organisationen av fonden ändå kan få bidrag för att bedriva ett arbete, som är till gagn för viltoch jaktvården i vårt land. Jag hoppas att riksdagen i dag en gång för alla knäcker denna principfråga och beviljar ett bidrag till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen, vilket också innebär att jag yrkar bifall till motionen 511.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten i någon större utsträckning. Låt mig bara helt instämma i herr Johanssons i Holmgården förslag, som helt sammanfaller med utskottets hemställan, Vi har ju med hänsyn till jaktmarksutredningens arbete varit helt ense i utskottet om att motionerna inte skulle föranleda någon åtgärd. Nu har visserligen herr Wikner åberopat att utredningen bara kommer att ta upp vissa speciella frågor. Ja, man vet väl inte vad utredningen kommer att ta upp. Den pågår ju ännu och har inte lämnat något förslag. Skulle det vara så att den inte tar upp dessa frågor, har man ju tillfälle att återkomma när utredningens förslag skall behandlas. Herr Wikner skjuter vidare litet över målet när han säger, att Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare inte får anslag ur jaktvårdsfonden, eftersom det till detta förbund liksom till andra intressenter inom jaktområdet kan utgå medel till konkreta projekt, såsom till älgskyttebanor och liknande ändamål. Till detta kan det således anslås pengar från jaktvårdsfonden. Jag ber än en gång, herr talman, att få yrka bifall till herr Johanssons i Holmgården förslag, som sammanfaller med utskottets förslag.
Herr talman! Inte heller jag vill förlänga debatten, men jag vill säga att man blir villrådig när man först får höra att detta spörsmål kommer att tas upp av jaktmarksutredningen, som herr Mossberger säger, och sedan vänder sig till jaktmarksutredningens talesmän och får beskedet att utredningens arbete inte berör denna fråga. Det är därför jag måste yrka bifall till min motion, vilkens yrkande sammanfaller med reservationens,
Herr talman! Låt mig bara rätta en liten felsägning. Jag sade att vi var helt eniga i utskottet, men herr Takman har avgivit en reservation som nu också herr Wikner ställer sig bakom. Vi var alltså inte helt eniga i utskottet.
Herr talman! Här har flera gånger under debatten åberopats jaktmarksutredningen och vad den sysslar med. Eftersom jag tillhör den utredningen kanske jag bör tala om att vi inte direkt sysslar med just det här anslaget. Däremot sysslar vi i utredningen med jaktens organisation här i landet, och på det sättet kommer denna anslagsfråga ändå upp så småningom, ty anslaget har ju med själva organisationen att göra. Vi får alltså tillfälle att diskutera den här frågan. Låt mig sedan bara säga som en röstförklaring att jag väl personligen inte haft något särskilt emot att Jägarnas riksförbund skulle få pengar ur jaktvårdsfonden, men som reservationen nu är skriven — det slås fast att det skall vara två organisationer — har jag svårt att rösta på den. Jag tror att de flesta instämmer med mig om att det bör vara en organisation på det här området. Därför kan i varje fall inte jag rösta på reservationen. Vidare vill herr Wikner att konsulenterna skall vara anställda hos länsstyrelserna. Alla jag talat med har varit ense med mig, när vi fått resonera igenom problemet, att det skulle vara utomordentligt olyckligt att knyta jaktvårdskonsulenterna till länsstyrelserna, eftersom länsstyrelserna är statliga organ. Man skulle alltså kunna riskera en statlig styrning av jakten, och det vill ingen jägare ha, inte heller medlemmarna i herr Wikners förbund, när man fått prata med dem om saken, Det kan jag försäkra herr Wikner.

Herr talman! För många av kammarens ledamöter kan det ur två synpunkter tyckas onödigt att jag går upp i det här ärendet. För det första föreligger det ett enhälligt utskottsbetänkande, och jag kommer inte att göra något annat yrkande än om bifall till betänkandet. För det andra kan det synas onödigt av en annan anledning, nämligen att jag så sent som i går deltog i en interpellationsdebatt — som ett tiotal av kammarens ledamöter bevistade — om en liknande fråga. Fru Thorsson var interpellant och kommunikationsministern svarade.

Ärendet uppropades klockan halv tre på natten, och då avstod jag från att hålla mitt anförande. Till grund för utskottets betänkande ligger en trepartimotion, underskriven av herrar Gustafsson i Stenkyrka, Nilsson i Trobro och mig. Motionens syfte är att få till stånd förbud mot utsläpp av olja från fartyg i Östersjön. Vi konstaterar att den ändring av lagstiftningen som riksdagen beslöt i maj förra året medförde en försämring och att man i propositionen och utskottsbetänkandet erkände det. Man hyste emellertid förhoppningar om att de särbestämmelser för särskilt känsliga vattenområden som skulle utarbetas också kunde gälla Östersjön. Man tog som ett exempel — tämligen misslyckat — Stora Barriärrevet utanför Australiens nordkust, men det var inte jämförbart med Östersjön. Enligt en specialregel skulle Barriärrevet räknas som land och den skyddade zonen om 50 sjömil därför skulle räknas från revet i stället för från australiensiska fastlandet. Nästa konventionsändring, alltså den som skulle kunna medföra ett skydd för Östersjön, kan komma till stånd i oktober i år vid IMCO:s konferens i London — IMCO är alltså FN-organet för sådana här frågor. Förberedelser till den konferensen skall vara avslutade sex månader i förväg, dvs. före början av april månad. Under den allmänna motionstiden i januari framgick av tillgängliga upplysningar att i det utkast till konvention som förelåg Medelhavet, men inte Östersjön, var med som exempel på särskilt känsliga vattenområden. Därför motionerade vi, och därför hemställde vi genom våra partivänner i jordbruksutskottet om en snabb behandling, så att ärendet skulle kunna komma upp i kammaren under förberedelsetiden. Vi är tacksamma för att utskottet har tagit upp frågan så snabbt och också har forskat vidare i frågan. Enligt vad utskottet inhämtat pågår ”för närvarande” en förberedande konferens i London. I ett utkast med förslag till konventionstext förutsättes också att särregler för bl.a. Östersjön skall utarbetas. Med ”för närvarande” måste menas mitten av februari, eftersom betänkandet är dagtecknat den 27 februari. I gårdagens interpellationsdebatt fick "vi ytterligare upplysningar av kommunikationsministern. Han sade då att i förberedelsearbetet ingår nu Östersjön bland särskilt känsliga vattenområden. Det kanske kan bero på vår motion eller på andra påstötningar. Kommunikationsministern upplyste oss också om att man har tänkt sig ännu längre gående restriktioner beträffande Östersjön — ”ej ens sådant barlastvatten, som genom anordningar ombord på fartyget har renats från olja, skall få släppas ut”. Vidare upplystes det att Östersjöstaterna skall hålla ett möte i Helsingfors i maj, och då skall eventuellt ytterligare särregler som behövs för Östersjön utformas. Det tycks alltså gå framåt. Det har emellertid försports från ganska säker källa att den skärpning av reglerna som kan bli bestämd för Östersjön kommer att sättas i förbindelse med att det finns mottagningsstationer för spillolja och att det systemet skall vara utbyggt. De här mottagningsaktionerna är ett sorgligt kapitel. Jag vet inte hur de andra Östersjöstaterna har det ordnat på det området, men i Sverige finns det lagregler från 1956 med tillämpningsföreskrifter från 1958. Enligt dem skall det finnas mottagningsanordningar i till en början sex större hamnar: Luleå, Stockholm, Norrköping, Malmö, Helsingborg och Göteborg. Därutöver har ytterligare sex hamnar, vilka vet jag inte, blivit upptagna, där det skall finnas anläggning för mottagande av oljehaltig blandning från fartyg. Dessutom skall det i 24 andra namngivna hamnar finnas anordningar av enklare slag. Det är mer än 15 år sedan dessa regler trädde i kraft. Systemet har inte fungerat alls, det har framgått av flera frågestunder och interpellationsdebatter under årens lopp. Dels beror detta på att anordningarna i hamnarna har varit för primitiva, de har inte varit effektiva. — Här i Stockholm upplystes det för några år sedan om att anordningen utgjordes av en pråm som bogserades från kaj till kaj och ofta inte fanns där den skulle vara när man behövde den. — Dels använder sig tankbåtarna inte av dessa anordningar. Följden har blivit 300-400 olagliga oljeutsläpp i Nr 42 våra farvatten per år. Onsdagen den Kommunikationsministern meddelade i går på förfrågan att en väntad 14 mars 1973 utredning om läget för och planerandet av mottagningsanordningar nu — 15 år efter det att regler därom infördes — kan väntas inom några veckor. Men från plan till verklighet kan det ta lång tid. Det kan också ta lång tid att få en konventionsändring i oktober i år giltig. Det behövs godkännande från minst två tredjedelar av antalet i beslutet deltagande stater. Det behövs alltså minst 32 godkännanden. 1969 års ändring har hittills underskrivits av 15 stater; det fattas alltså 17 för att den konventions Sverige var kvickt nog förra året att, trots våra varningar, godkänna konventionsändringen och även införa motsvarande ändring i lagreglerna om skydd mot oljeskador. Det gjorde att de s.k. skamfläckarna i södra delen av Östersjön återuppstod efter att ha varit ”förbjudna områden” under fem år, och detta till förfång för miljön och för övervakningen och beivrandet av utsläppen. Jordbruksutskottet förutsätter en hygglig behandling av Östersjöns oljeskydd vid IMCO-konferensen, och kommunikationsministern har bekräftat vad utskottet förutsatt. Men kvar står frågan vid vilken tidpunkt de goda föresatserna kommer att förverkligas. Det finns tre stora frågetecken: 1. Är villkoret för skyddet av Östersjön att mottagningsstationer kommer till? 2. När kommer mottagningsstationer att upprättas och användas enligt 1956 års lag med tillämpningsföreskrifter? 3. När kan man beräkna att en eventuell konventionsändring i oktober i år kan träda i kraft? Vi har alltså fortfarande 17 stater kvar från 1969 års ändring. Den här frågan måste tydligen ständigt hållas under bevakning inte bara av departement och centrala verk utan också av riksdagen och dess ledamöter. 1973 kan bli ett viktigt årtal för skyddet av Östersjön. Herr talman! Med ett citat från gårdagens interpellationsdebatt vill jag understryka att det är viktigt att man nu ”går från ord till gärning” i de här frågorna. Herr talman! Jag kan med de här kommentarerna endast yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Oljeutsläppen i Östersjön är naturligtvis inte enbart ett svenskt problem; det finns en hel del andra stater som är intresserade av saken. Jag tror ändå att det finns anledning att säga att den lokala svenska trafiken har rätt mycket att betyda i sammanhanget. Eftersom jag förra året fick uppdraget tillagt i en annan utredning att också titta på den här frågan vill jag gärna uppmuntra herr Tobé med att bekräfta att det besked som lämnades av kommunikationsministern i går är riktigt. Jag kan inte ingå på några detaljer, men jag vågar påstå att 105 resonemanget om mottagningsstationerna i fortsättningen kommer att ligga på ett helt annat plan än vad det gör i dag. Det kanske inte är riktigt att säga att de mottagningsstationer som funnits inte varit tillräckligt effektiva. Det är nog i stället så, herr Tobé, att de sjöfarande människorna inte vill spilla tid vid de här stationerna, och det är dessutom bemängt med kostnader att lämna ifrån sig sitt barlastvatten. Hela den här funktionen kommer med det förslag som skall läggas fram att i grunden förändras, Det kommer att bli en helt annan och bättre ordning på det här området, det kan jag försäkra. Förslaget kommer att presenteras inom en mycket nära framtid, och jag är övertygad om att det kommer att ge ett mycket bättre resultat.
Herr talman! Jag får tacka för upplysningarna; jag erinrar mig först nu att det är herr Henningsson som har hand om de här frågorna. Jag vill bara göra en kommentar. Jag sade att det inte var effektiva anordningar. De är fortfarande i de flesta fall bristfälliga, för att icke säga primitiva, trots att det gått så lång tid. Den saken är ett faktum. Sedan är det riktigt som herr Henningsson sade — jag har också understrukit detta — att man inte använder anordningarna. Det beror på en dubbel lojalitet som befälhavarna har gentemot lagbud å ena sidan samt redare och befraktare å den andra; det är bekräftat av deras organisation. Men det finns en tredje sak som här borde fungera, och det är kontrollen och eftersynen. Vi har ju en lagstiftning om det här sedan så lång tid, men ingen har gjort någonting åt det. Knappast någon har blivit bötfälld eller straffad på annat sätt för de 300 å 400 utsläppen per år under denna långa tid. Det är klart: blir man inte efterhållen, då låter man det gå. Den saken bör också uppmärksammas.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge har här lämnat en historik rörande riksdagens behandling av lagen om de fria affärstiderna, och därför kan jag nu korta ner mitt anförande. Vi som förra gången stod för reservationen har inte ändrat uppfattning i dag. De farhågor som vi då hyste har i stort sett besannats. Och vad sade vi den gången? Jo, vi förklarade att man kan räkna med en stark förskjutning av dagligvaruhandeln mot de större varuhusen och stormarknaderna. Vi sade också att de mindre affärerna inte skulle kunna hänga med i utvecklingen; de skulle inte kunna hålla öppet därför att de har för liten personal och för att kostnaderna för småföretagarna blir alltför stora. Dessutom sade vi — och det tycker jag är ganska väsentligt i detta sammanhang — att det kommer att bli en allmän strukturförändring, som inverkar inte bara på glesbygdsaffärerna utan även och framför allt på förhållandena i stadskärnorna i vad gäller etableringen av nya affärer. Detta har också besannats. Människorna har lärt sig att handla på söndagarna. Den handel som de hade kunnat klara av inom sitt bostadsområde eller i innerstadens dagligvarubutiker har nu i stor utsträckning förlagts till externa distributionsfabriker utanför stadskärnan. Det var vår uppfattning då. Men utskottets majoritet ansåg att vår uppfattning i det fallet var helt galen. De små butiksinnehavarna skulle i stället börja vädra morgonluft, och de kunde ha öppet på flexibla tider. Det skulle bli frid och fröjd. Småhandlarna skulle gå en ny vår till mötes, och deras omsättning skulle öka. Men om vi ser på affärstidskommitténs rapport finner vi att så inte har blivit fallet. Som herr Börjesson sade är det i stället varuhusen som har ökat söndagsöppethållandet från 7 procent i november 1971 till ca 30 procent i december 1972. Detta inverkar naturligtvis på utstampningen av de mindre affärerna. Den totala omsättningen i dagligvaruhandeln ökar ju inte på något sätt genom att externvaruhusen har öppet på söndagarna. Deras försäljning skall ju tas någonstans, och då blir det en omsättningsminskning i andra företag, främst i de mindre företagsenheterna i bostadskvarteren och i stadskärnorna men också i glesbygdsaffärerna. Människorna har börjat göra det till ett söndagsnöje att åka ut och handla i de externa varuhusen. Det är faktiskt något av en kulturfråga att människorna nu börjat åka till varuhusen och köpa inte bara de livsmedel som säljs där utan också för att ta del av de artistuppträdanden som förekommer och se på utbudet av billigare varor. Nå, den verksamheten har i och för sig inte varit så förfärligt omfattande, men man kan ändå konstatera att den ökat jämfört med tidigare. Här använder man alltså söndagsöppet som ett konkurrensmedel, och jag tycker att det är fel att det skall få ske i sådan omfattning. Om den här utvecklingen får fortsätta kommer det att uppstå betydande svårigheter för de människor som inte är bilburna, Självfallet kan det vara en fördel för vissa familjer — unga familjer där bägge makarna har förvärvsarbete — att få handla på söndagarna. Det finns möjligheter att ha öppet varje dag mellan kl. 8 och kl. 20, men det har visat sig att man inte utnyttjar dessa möjligheter; det lönar sig inte i dag för affärerna att hålla öppet mellan 8 och 20, utan man har ett mera begränsat öppethållande. Möjligheten att hålla öppet på söndagarna utnyttjar man däremot. Jag tycker att det är felaktigt att lära människor att gå och handla på söndagarna; det är en olycklig utveckling av människornas fritid. Jag har full förståelse för vad Handels-avdelningarnas affärstidskommitté uttalat angående söndagsöppethållande. Det uttalandet andas inte samma förnöjsamhet som affärstidsnämndens. Handels undersökningsmaterial ger också en helt annan bild av det hela. Man säger: ”Antalet enheter med öppethållande varje söndag har mellan mättillfällena i maj och oktober ökat med 30 enheter. Jämför man antalet enheter som har någon form av kontinuerligt söndagsöppethållande med minst en söndag per månad, så har antalet enheter ökat med 46 procent eller från 139 till 203 enheter.” Detta gäller bara områden utanför storstadsområdena, så det är inte enbart storstadsområden som berörs. I de större tätorterna, i de medelstora städerna, anser jag att detta kan bli ett ännu större problem. Låt mig bara ta Växjö som exempel. Vilken utveckling har man att se fram mot där? Där har vi Wessels och Obs-varuhuset och vi får Ica-EOL:s varuhus Kvantum. De båda sista varuhusen har annonserat att de i och med sin etablering skall börja med öppethållande på söndagarna, vilket självfallet innebär att Wessels också får börja med söndagsöppet. Tre stora varuhus som har söndagsöppet i denna stad kommer självfallet att påverka de övriga butikernas lönsamhet och framför allt då strukturen av hela innerstadens handel. Riksdagen fattade beslutet 1971 efter en mycket lång debatt, och meningarna var delade. Vi hade två reservationer att ta ställning till, dels en som jag själv var med på, dels en av Alf Pettersson i Malmö — det var en kanske i och för sig mycket tråkig splittring. Men vi som står för dagens reservation anser att de erfarenheter man har fått under det gångna året är tillräckliga för att nu slopa de fria affärstiderna och återgå till en annan ordning med vanlig affärstid mellan 8 och 20 och ett dispenssystem som tillämpas restriktivt. Det är riktigt, som herr Börjesson i Glömminge sade, att den tidigare tillämpningen av dispenssystemet inte på något sätt var bra. Man åstadkom en snedvridning när en kommun kunde ge dispens för öppethållande och inte kommunen intill. Så får det inte vara; det skall vara ett enhetligt dispenssystem. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen av herr Börjesson i Glömminge m.fl.

Herr talman! När frågan om slopandet av affärstidsregleringen behandlades av riksdagen den 14 december 1971 redovisades, såsom här redan sagts, tveksamhet från samtliga partier, både i motioner och i debatter i kammaren. Inte ens handelsminister Feldt sade sig vara på det klara med vilka konsekvenser slopandet av affärstidsregleringen kunde medföra. Av handelsministerns skrivelse den 10 november 1971 framgick att ingen remissinstans som behandlat affärstidskommitténs betänkande klart och entydigt kunnat påvisa enbart positiva effekter vid slopandet av lagen. Negativa effekter skulle — det hade framkommit både under utredningsarbetet och vid remissbehandlingen — kunna uppstå med avseende på prisnivån, strukturomvandlingen och de anställdas arbetsförhållanden. Dessa frågor ansågs vara så väsentliga och svårbedömda att det enligt handelsministern fanns skäl för att endast på försök och tills vidare slopa affärstidslagen. En av motiveringarna för slopandet av lagen var att den genom den generösa dispensgivningen urholkas så att den blivit administrativt svårhanterlig. Detta var i och för sig ett riktigt påpekande, men dessa svårigheter berodde alltså främst på generositeten i dispensgivningen. I handelsministerns skrivelse sades vidare: ”Visar det sig att de — — — redovisade farhågorna för övervägande negativa konsekvenser av fria affärstider besannas, kommer frågan om lagstiftning att tas upp till förnyad prövning.” Det har nu gått ett år sedan affärstidsregleringen slopades. Erfarenheterna från det gångna året har visat att motståndarna mot söndagsöppethållande i allt väsentligt fått rätt i de farhågor som uttalades vid lagens slopande. Den affärstidsnämnd som tillsattes för att följa utvecklingen har enligt ett pressmeddelande nyligen fastslagit att det enbart är varuhusen som ökat sitt söndagsöppethållande — som här sagts från 7 till 29 procent. Det är en inte oväsentlig ökning. A ffärstidsnämnden konstaterar att den för varuhusen är av påtaglig karaktär. Däremot har småbutikerna eller livsmedelsbutikerna enligt affärstidsnämnden inte ansett sig kunna delta i konkurrensen i söndagsöppet. Som positivt kan noteras att Domusvaruhusen i mindre utsträckning än andra varuhus haft söndagsöppet. Handelsministern ifrågasatte i sin skrivelse om inte full frihet för små närhetsbutiker i fråga om sortiment och öppethållande skulle medföra bättre möjligheter att hävda sig i konkurrensen med de stora enheterna. Detta har inte infriats. Däremot har de större företagen inom handeln missbrukat det förtroende som de fick vid slopandet av affärstidslagen och använt det ökade öppethållandet som ett rent konkurrensmedel. Även om affärstidsnämnden inte märkt någon större omfattning av särskilda säljstimulerande aktiviteter kan man ändå inte komma ifrån att det använts ganska dyrbara reklammetoder och ordnats s.k. jippon vid olika tillfällen av söndagsöppet. Vid besvarandet av en av mig ställd enkel fråga den 27 april om den reklamverksamhet som bedrevs av vissa butikskedjor i samband med söndagsöppet medgav handelsministern att han iakttagit att sådant förekom, något som han då betecknade som marknadsgyckel. Att konsumenterna får betala detta genom ökade priser kan väl inte bestridas. Även om det kan vara svårt att redovisa hur stor andel av prishöjningarna som kan hänföras till butikernas söndagsöppethållande finns det ändå klart belagt att handelns marginaler ökat mera än leverantörsprishöjningen under 1972. Jämsides med affärstidsnämnden har Handelsanställdas förbund gjort egna undersökningar, bl.a. med statistik över medlemmarnas ob-timmar. Enligt en undersökning som redovisats från Sundsvall, omfattande fem varuhus — Tempo, Obs, EPA i city och Skönsberg samt IKEA stormarknad — medför ob-timmarna för 1972 en merkostnad på 1,25 miljoner kronor. Sedan affärstidslagen slopades den 1 januari 1972 visar antalet ob-timmar för handelsanställda en alltmer ökande trend. Inom den privata sektorn hade 57 000 anställda totalt 15 miljoner arbetstimmar andra kvartalet 1972. Det innebär utslaget på varje arbetstimma en ökning av ob-tillägget med 28 öre jämfört med andra kvartalet 1971. Totalt beräknas att antalet arbetstimmar 1972 ökade med ca en halv miljon. Att märka är dessutom att ob-tillägget på lördagar mellan kl. 12 och 13 under 1972 höjts med 30 procent. I utredningen sägs att man inte vet hur många öppethållandetimmar som är förlagda till söndagar, men att det sedan i fjol finns en klar trend att ob-tillägget har rakat i höjden. Inom Handelsanställdas förbund arbetas med en statistik, som beräknas vara klar inom kort. Handelsanställdas förbund är överens med affärstidsnämnden om att förändringarna totalt inom hela handelssektorn är små. På livsmedelssidan är förändringarna så små att de knappt är mätbara. Det är framför allt på varuhussidan som förändringarna noteras. Detta visar tydligt att det inte är behovet som styr öppethållandet utan rena konkurrensmotivet. Detta bekräftas också av ÅHLÉNS i en artikel i Dagens Nyheter förra veckan, där det sägs att man vill bygga ytterligare nio stormarknader. Man säger att konkurrensen inom den svenska detaljhandeln i dag är så hård och effektiv, att branschen mycket väl är kapabel att slå ut orationella enheter och därmed förhindra prishöjningar. Till det sista om prishöjningarna vill jag sätta ett frågetecken i kanten. Hittills har de ju i varje fall inte påverkats i positiv riktning av dessa orsaker. Tvärtom riskerar vi ytterligare prishöjningar med dessa monopolbildningar. Det sägs vidare i artikeln att lönsamhetsutvecklingen visserligen kommer att störas av dyrbara nedläggningar och omställningar men att stormarknaderna tycks vara den detaljhandelsform som går den ljusare framtiden till mötes. Klarare kan det knappast sägas vilken inriktning de stora butikskedjorna har, inriktningen att på olika sätt konkurrera ut småbutikerna av typen kvartersoch närhetsbutiker. Ett sätt är att genom söndagsöppet skapa ett behov som inte finns. Att behovet inte finns har redovisats i både radio och TV vid olika tillfällen, där intervjuer gjorts. Tydligt har det framkommit att man av en slump hamnat i varuhuset och att det delvis används som söndagsnöje. Ibland har man t.o.m. skyllt på att barnen tycker det är roligt, vilket väl kan betvivlas, men mest har det kommit fram att man har dåligt samvete för personalen, som man utnyttjar utan att man egentligen har något behov av att handla. Att det blir impulsköp och därmed dyrare för familjebudgeten har också framgått av intervjuerna. Men så länge inga begränsningar finns i öppethållandet, ju lättare skapas ett behov. Det är därför som vår motion nr 1500 har väckts, och därför yrkar jag också bifall till den reservation som föreligger till näringsutskottets betänkande nr 15 gällande en ny affärstidslag. Innan jag slutar vill jag beröra ytterligare en fråga, de anställdas situation. Inte något nummer av de handelsanställdas tidning Handels Nytt har kommit ut under 1972, där inte problemet med ökat öppethållande från personalsynpunkt påtalats. Det är naturligtvis en korrekt redovisning som affärstidsnämnden gör, då den säger att ökat öppethållande inte i någon större utsträckning påverkat arbetstiderna för de fast anställda, vare sig heltidseller deltidsanställda. Det redovisades en minskad andel beroende på arbetstidens förkortning. Men när det gäller den extra och tillfälligt anställda personalen visar det sig att vid varuhusen har de tillfälligt anställda ökat sin andel från 10 till 17 procent, alltså nära en fördubbling. Ett ökat utnyttjande av tillfälligt anställda sker i allt större utsträckning. Då dessa tillfälligt anställda oftast inte är fackligt anslutna har de inte heller det avtalsoch/eller anställningsskydd som en facklig organisation ger. Organisationstillhörigheten inom Handelsanställdas förbund är så låg som 50 procent. Inom Stockholmsområdet är den bara 30 procent enligt uppgift från förbundet. Den dåliga fackliga anslutningen minskar naturligtvis möjligheterna för den fackliga organisationen att tillvarata även de fackligt anslutna medlemmarnas intressen såväl beträffande löner som när det gäller andra intressefrågor för de anställda. De låga lönerna för de handelsanställda visar tydligt detta. Tillfälligt deltidsarbete är någonting som passar arbetsköparna inom handeln perfekt. De behöver inte betala övertidsersättning i samma utsträckning, de kan sätta in de deltidsanställda under rusningstid och på tider som är obekväma. Eftersom många deltidsarbetande aldrig blir fast anställda kan de skjutas åt sidan under lågsäsong och tas tillbaka igen exempelvis när julrushen sätter in. Vidare kan arbetsintensiteten sättas så lågt att de tillfälligt deltidsarbetande ställs utanför såväl avtalsbundna som lagstadgade sociala förmåner. Att det främst är kvinnlig arbetskraft det här rör sig om förvånar inte. Däremot kan man väl fråga, om det är ett mål för samhället att kvinnorna inom handeln utnyttjas på de sämsta arbetstiderna och med de sämsta förmånerna, De handelsanställdas förbund har i sin affärstidsundersökning gjort en slutsummering, som jag gärna vill citera ur. Man skriver: ”Enligt vår uppfattning är både utvecklingen och omfattningen av söndagsöppethållandet oroande. Vår motivering härför är att söndagsöppethållandet tenderar att öka. Till detta kommer att vårt materiel pekar på vissa tendenser som kan innebära ett ökat söndagsöppethållande.” Vidare säger man att det här inger farhågor för framtiden. Handelsanställdas förbund måste i sina strävanden att begränsa ett ökat kvällsoch söndagsöppethållande beakta utvecklingen och mot bakgrund av målsättningen diskutera åtgärder för framtiden. Herr talman! Enligt min och de handelsanställdas mening vore de bästa åtgärderna en lag som klart reglerar öppethållandet utan dispenser och där ett utsträckt öppethållande skrivs in, exempelvis en kväll i veckan och begränsat antal helgdagar under året.

Fru talman! Jag vill gärna inledningsvis mycket kort erinra om att regeringen 1969 tillkallade sakkunniga för att utreda frågan om huruvida regleringen av affärstiderna skulle fortsätta efter den 31 december 1971, då den gällande lagen upphörde. Som bekant kom utredningen fram till att affärstidslagen ändå borde upphöra. Enligt ett meddelande som handelsministern lämnade i riksdagen i november 1971 skulle inte heller regeringen föreslå någon fortsatt förlängning av lagens giltighetstid eller annan motsvarande reglering. Omkring fyra veckor därefter beslöt även riksdagen att inte förlänga den då gällande affärstidsregleringen. Det framgår också av riksdagens protokoll att debatten om affärstidsfrågan var mycket livlig och att talarna framförde goda skäl både för och emot en reglering av affärstiden. Men riksdagens beslut resulterade i att lagen om begränsning av affärstiden slopades och att en särskild nämnd, affärstidsnämnden, tillsattes.

Som vi alla känner till består affärstidsnämnden av företrädare för de anställda och för konsumenterna, under ledning av en opartisk ordförande. Handelsanställdas förbund deltar med tre ledamöter och Handelstjänstemannaförbundet med en ledamot. I bil. 12 av årets statsverksproposition, s. 8, skriver man bl.a. följande: ”Sedan affärstidslagen upphörde att gälla vid utgången av år 1971 har affärstidsnämnden undersökt effekterna i olika avseenden av fria affärstider. Enligt nämndens hittills avlämnade rapporter har det på det hela taget skett endast små förändringar i fråga om butikernas öppethållandetider och de handelsanställdas arbetsförhållanden.

Självfallet har dock utskottsmajoriteten så noggrant som möjligt sökt pröva motionärernas förslag om ett återinförande av affärstidslagen. Det framgår av motionerna att motionärerna har ganska likartade motiveringar: familjer utan bil, gamla och sjuka har fått betydligt svårare att klara sina inköp; konsumenter får sämre service; vi får prisstegringar; de handelsanställdas arbetsförhållanden har försvårats, osv. Ändå har man kommit fram med olika förslag för att ordna regleringen av affärstiderna. De synpunkterna har reservanterna också framfört under den nu inledda debatten. Herr Börjesson i Glömminge säger exempelvis att söndagsöppet troligen har drivit upp priserna. Han tror vidare att butiksstrukturen har ändrats ifrån små till större enheter. Herr Andersson i Örebro har tagit exempel på stormarknadernas inverkan när det gäller butiksstrukturen i Västerås, och han talar om de externa anläggningarna som slår sönder cityhandeln i stadskärnan. Men detta, fru talman, är antaganden, det finns inga siffror som bevisar detta. Låt mig när det gäller prishöjningar bara ta den senaste rapporten vi har fått ifrån prisoch kartellnämnden. Man skriver där på s. 2: Priserna i dagligvaruhandeln har under perioden 1 januari—28 februari 1973 stigit med 2,0 procent. Av denna höjning beror 1,2 procentenheter på höjda punktskatter. Resterande 0,8 procentenheter kan med 0,7 procentenheter hänföras till effekter av leverantörsprishöjningar och med 0,1 procentenhet till höjda handelsmarginaler. Det sista kan vara alldeles särskilt riktat till fru Nordlander som enligt vad jag uppfattade underströk att handeln hade sett till att höja sina marginaler. Jag kan också tillägga att jag arbetar inom konsumentkooperationen som förtroendevald, och jag kan styrka mina uppgifter när jag säger att vi under hela förra året höjde vår marginal med 0,6 procent. Det säger någonting om den hårda konkurrensen inom detaljhandeln just nu. Jag tror att jag ligger sanningen närmare än den uppfattningen att det skulle finnas stora möjligheter att höja sina marginaler. Låt mig säga några ytterligare ord om strukturfrågorna. Jag skall bara ta ett exempel. Konsum Skaraborg är den förening jag själv bäst känner till. Den startade sin verksamhet 1963. Då hade vi 89 butiksenheter med en genomsnittlig årsomsättning per butik av 0,6 miljoner kronor. Vid bokslutet 1972 har vi 38 enheter verksamma, och den genomsnittliga försäljningen per butik är 4,4 miljoner kronor. Denna utveckling har i första hand skett under förra delen av 1960-talet. Man kan alltså inte med fog påstå att den utvecklingen har varit orsakad av ett ökat öppethållande exempelvis på söndagar. Nej, det är en strukturomvandling som skett inom detaljhandeln och den kommer säkerligen att fortgå även i framtiden. Detta med stormarknaderna som herr Andersson i Örebro tog upp är ett alldeles speciellt kapitel. Man löser icke frågan om stormarknaderna genom att begränsa öppethållandet. Nu är vi inne på frågor där vi verkligen får visa politisk vilja. Personligen tror jag att det blir nödvändigt för samhället att gå in och kanske i större utsträckning än tidigare styra denna utveckling för att kunna bevara den handel som herr Andersson här talade sig så varm för, nämligen cityhandeln i våra tätorter. Men då vill det till helt andra styrinstrument än om dessa anläggningar skall ha öppet på söndagar eller inte. Då är det fråga om en planeringsverksamhet där samhället måste gå in. Och här hoppas jag att herr Andersson i Örebro och jag får möjligheter att samarbeta i fortsättningen. Man kan således påstå att reservanterna har blivit ställda inför uppgiften att redan här markera sin principiella inställning till en allmän lösning av affärstidsfrågan. Man vill ha en affärstidslag som bör inrymma ett dispenssystem med möjlighet för handeln att exempelvis hålla söndagsöppet. Därför har inte reservanterna kunnat stödja herr Lundbergs förslag till affärstidsreglering, som i huvudsak — frånsett vissa avvikelser — överensstämmer med förslag från 1962 års affärstidsutredning. Reservanterna har därför inte heller kunnat stödja herrar Bengtssons i Varberg och Peterssons i Röstånga förslag om återinförande av affärstidslagen utan någon som helst dispensmöjlighet men med en generell rätt för butiker att fyra gånger per år ha söndagsöppet. Ja, resultatet av dessa betydelsefulla ställningstaganden måste väl då bli att reservanterna ställer sig tvivlande till att man under nuvarande förhållanden har möjlighet att möta utvecklingen inom detaljhandeln med den hårda reglering som herrar Lundberg, Bengtsson och Petersson föreslår. Ja, här kan man kanske också dra den slutsatsen att reservanterna mycket väl kan tänka sig en dispens för söndagsöppet som ges över fyra gånger per år. Reservanterna har däremot sökt samordna förslagen i centermotionen av fru Olsson i Helsingborg m.fl. och vpk-motionen av fru Nordlander m.fl. och föreslagit ett återinförande av reglering av affärstiderna med dispensmöjligheter. Jag tror att alternativet till nuvarande system med fri affärstid — jag säger att jag tror, jag har i dag inte någon bestämd uppfattning — inte är en återgång till tidigare gällande affärstidslag utan införandet av ett i princip generellt förbud mot öppethållande på annan tid än s.k. affärstid. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att herr Lundbergs förslag kommer upp till behandling i ett sådant sammanhang. Enligt reservanternas förslag skall vanlig affärstid vara 8.00—20.00 på vardagar, och vidare föreslås att en dispensmöjlighet bör inskrivas i lagen men att dispenssystemet måste tillämpas restriktivt och likformigt över hela landet och att vid beviljandet de anställda bör ha medinflytande. Självfallet kommer kravet på restriktivitet och likformighet över hela landet — inte minst när det gäller söndagsöppet — att skapa betydande svårigheter för dem som skall utarbeta förslag för att ordna dispenssystemet. Men hela detta stora frågekomplex överlämnar reservanterna med varm hand till regeringen att lösa. För att kunna åstadkomma en sådan likformighet som reservanterna kräver måste man uppenbarligen satsa på en hård centralisering av beslutsprocessen. Tillsammans med representanter för löntagarorganisationerna skulle regeringen kunna söka kartlägga och ingående pröva behovet av exempelvis söndagsöppet för konsumenterna i hela landet. Detta är väl en utveckling som i stor utsträckning går stick i stäv emot de decentraliseringssträvanden som majoriteten av ledamöterna i andra sammanhang har ställt sig bakom. Jag tror också att det kommer att bli mycket besvärligt att skapa en godtagbar rikslikare när det gäller öppethållandet för detaljhandeln i hela landet. Mot bakgrund av redovisade resultatsbedömningar från affärstidsnämnden är det utskottsmajoritetens uppfattning att man bör avvakta kommande undersökningar innan affärstidsfrågan på nytt prövas. Dessutom kan man säkerligen räkna med att skulle utvecklingen gå i en ogynnsam riktning, kommer affärstidsnämnden att omedelbart anmäla detta till regeringen. I det sammanhanget skulle jag vilja göra en liten kommentar till fru Nordlander, som säger att fru Nordlander och Handelsanställdas förbund har samma uppfattning som reservanterna. På denna punkt håller jag inte med fru Nordlander. De har inte samma uppfattning som reservanterna har i dag. Utskottet har naturligtvis utgått från att regeringen även i fortsättningen skall ställa nödvändiga ekonomiska och personella resurser till affärstidsnämndens förfogande för den fortsatta betydelsefulla undersökningsverksamheten. Fru talman!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

Fru talman! Vi reservanter har bemödat oss om att korta ned våra anföranden och har inte lämnat någon utförligare historik över den behandling som förevar 1971 när vi diskuterade ett upphävande av affärstidslagen. Herr Blomkvist redogjorde för det organ som skall tillse att den nuvarande affärstidslagen fungerar hyggligt och sade, att affärstidskommittén leds av en opartisk ordförande. Det hade jag förutsatt, och det var egentligen inte något som behövde sägas här i kammaren. Det är självklart att man har en opartisk ordförande lika väl som att utskottet noga har prövat vad som framförts i de olika motionerna. Däremot var det inte alls Västerås som jag refererade till när jag nämnde de tre stora företagsgruppernas etablering utan det var till Växjö. Jag sade att varuhusen Wessels, OBS och ICA:s Kvantum i Växjö nu har annonserat om söndagsöppet och påpekade vilka problem det kommer att innebära för dagligvaruhandeln i staden. Det är självklart att den kantring mot söndagsöppethållande på varuhusen som jag berörde i mitt inlägg kommer att leda till en snabbare strukturell omvandling av handeln. I detta sammanhang tog jag upp problemet med stormarknader, som har en stark benägenhet att ha söndagsöppet. Av affärstidsnämndens rapport framgår ju att det är just de stora varuhusen som har ökat sitt öppethållande på söndagarna. Jag anammar med tacksamhet herr Blomkvists inbjudan att diskutera problemet med stormarknader. Vi kommer säkerligen att få möjlighet till det under våren när vi skall behandla en folkpartimotion om stormarknader. Då hoppas jag att få stöd från hans håll. Men då herr Blomkvist raljerar med reservanterna och menar att man med varm hand lämnar över detta till regeringen vill jag säga, att herr Blomkvist själv väl inte är främmande för att med varm hand överlämna frågor till regeringen. Det brukar herr Blomkvist ofta vilja vara med om och tycker då att regeringen för det mesta klarar frågorna bra. Vad vi reservanter är oroliga för är just den utveckling som söndagsöppethållandet har fått och att det är huvudsakligen de stora varuhusgrupperna som håller söndagsöppet. Man har ökat från 7 procentenheter till 30, och det tycker vi är talande nog för att nu återgå till en affärstidsreglering som, enligt vad vi har sagt i reservationen, inte får vara så diffus som den tidigare.

Fru talman! Jag vill rätta vad herr Blomkvist påstod att jag sagt om Handelsanställdas förbund. Jag sade att enligt min och de handelsanställdas mening vore den bästa åtgärden en lag som klart reglerar öppethållande utan dispenser, en lag där utsträckt öppethållande skrivs in, exempelvis en kväll i veckan och ett begränsat antal helgdagar under året. Det kan ju inte vara så svårt att skriva in i en lag som herr Blomkvist här ansåg. Personligen tror jag också mera på det förslag som finns i herr Lundbergs motion, som jag också kommer att rösta för i första omgången. Att Handelsanställdas förbund har samma uppfattning framgår av att det på en ordförandekonferens som hölls så sent som den 28—29 januari i år riktades skarp kritik mot varuhuskedjornas agerande när det gäller söndagsöppethållande. Där uttalades också att om varuhusen fortsätter att missbruka sin frihet, så kan det bli aktuellt att kräva skärpta åtgärder. Men man sade vidare — helt riktigt, som det har sagts här — att det var ett dåligt skydd den lag som fanns gav de handelsanställda därigenom att den gav utrymme för godtyckliga dispenser och oklara sortimentsgränser. Skall det bli en ny lagstiftning, måste det bli en skärpt lag, vilket också var Handelsanställdas krav innan de fria affärstiderna infördes på prov för ett år sedan.
Fru talman! Vad beträffar att jag gav en kort historik så ber jag herr Andersson i Örebro att läsa mitt inledningsanförande. Jag tror inte att det på något sätt betungade riksdagens arbete — tvärtom tror jag att den som läser anförandet snabbt får ett begrepp om frågans tidigare behandling. Jag fattade mig så kort att vad jag sade knappast kan betecknas som en sammanfattning, och jag tycker inte att det fanns anledning för herr Andersson i Örebro att raljera om det. Att jag nämnde fel kommun, att det skulle vara Växjö i stället för Västerås, beklagar jag. Men den centrala frågan, herr Andersson, är den om planering av de externa verksamheterna, i detta fall stormarknaderna. Jag är övertygad om att denna form av detaljhandel kommer att skapa de problem som herr Andersson tidigare har varit inne på, men då behövs det helt andra åtgärder från samhällets sida för att styra utvecklingen. Det är orimligt att anta att man skulle kunna styra den genom att begränsa öppethållandet. Sedan är jag överraskad över att fru Nordlander ville göra ett sådant citat som det hon anförde. Jag tar mig friheten att läsa upp hela det avsnitt som fru Nordlander citerade en del ur. Där finns en mening som fru Nordlander utelämnade och som är av den arten att hade fru Nordlander läst den meningen, så skulle hon inte ha citerat någonting ur detta stycke. Men nu skall jag läsa in den meningen till protokollet, fru talman. Artikeln gällde, som fru Nordlander alldeles riktigt sade, en konferens där samtliga avdelningsordförande inom Handelsanställdas förbund var samlade. Det heter, under rubriken Skarp kritik mot söndagsöppet: ”Beträffande affärstiderna riktades skarp kritik mot varuhuskedjornas agerande när det gäller söndagsöppethållandet.” — Sedan kommer den mening som fru Nordlander utelämnade. — ”Men man ansåg det samtidigt bäst att avvakta utvecklingen ytterligare en tid.” — Det är den uppfattningen som utskottsmajoriteten har. Artikeln fortsätter: ”Om varuhusen fortsätter att missbruka sin frihet kan det bli aktuellt att kräva skärpta åtgärder, men det är inte säkert att en ny lag är bästa lösningen, menade konferensen. Ett återinförande av tidigare lag är meningslöst.” Fru talman, jag ber om ursäkt för att jag har använt för lång tid för min replik. Jag skall återkomma och läsa in fortsättningen av stycket.
Fru talman! Jag kan ge herr Blomkvist rätt i att jag måhända raljerade litet för mycket angående historiken. Vi kanske inte skall diskutera stormarknader här i kväll, men jag är helt överens med herr Blomkvist om att det självfallet behövs andra grepp än affärstidsreglering för att styra stormarknader. Det är emellertid alldeles uppenbart att söndagsöppethållandet styr en mycket stor del av dagligvaruhandeln till just de varuhus — och framför allt stormarknader — som håller öppet på söndagar. Det är odiskutabelt.

Fru talman! Då skall jag fortsätta att läsa det stycke som jag fick avbryta tidigare: ”Ett återinförande av tidigare lag är meningslöst. Den var ett dåligt skydd för handelns anställda genom utrymme för godtyckliga dispenser och oklara sortimentgränser. Ska det bli en ny lagstiftning måste det bli en skärpt lag, vilket också var Handels krav innan de fria affärstiderna infördes på prov för ett år sedan.” Ja, fru talman, jag har den bestämda uppfattningen att det är av alldeles särskilt stor betydelse att affärstidsnämnden här med noggrannhet följer utvecklingen. Det är nämligen möjligt att de stora varuhuskedjorna utnyttjar söndagsöppethållandet i sin marknadsföring. Enligt min personliga uppfattning är det felaktigt. Det skall varuhusen inte göra. Man kan erbjuda en lämplig service åt konsumenterna, men man skall inte utnyttja söndagsöppethållandet som ett konkurrensmedel. Fortsätter man med det finns det all anledning för affärstidsnämnden att gripa in.